Fru talman! Det är mycket bra om socialdemokraterna äntligen accepterar vårdbidraget. Ingvar Carlsson kan inte förneka att socialdemokraterna år efter år har sagt nej till förslag från oss om en förbättring. Det krävdes ett regeringsskifte, och det krävdes en samverkan mellan de borgerliga partierna för att det skulle bli en förbättring av vårdnadsbidraget. På samma sätt förhåller det sig, det är jag ganska övertygad om, när det gäller handikappreformen. Socialdemokraterna har ju inte haft den djärvhet som har krävts för nödvändiga omprioriteringar för att få utrymme för de här viktiga handikappsatsningarna. Vi kommer att genomföra denna reform så snabbt som det över huvud taget är praktiskt möjligt. Men eftersom socialdemokraterna medgett ett ovanligt lång remisstid för den här utredningen -- remisstiden gick ju inte ut förrän vid årsskiftet -- har det inte varit praktiskt möjligt för oss att lägga fram en proposition nu i vår. Om det var avsiktligt eller om det var något annat som låg bakom från socialdemokraternas sida vet jag inte. Vi kommer i varje fall att lägga fram en proposition i riksdagen som bygger på handikapputredningens förslag. Ingvar Carlsson säger att man kan acceptera en inflation på 5--6 %. Möjligen är det arbetslösheten som han är orolig för. I verkligheten är risken stor att de vinster som vi har gjort i form av en lägre inflation går förlorade, om vi nu för en expansiv politik med siktet inställt på 1993--1994. Det är naturligtvis alltid ett politiskt problem att åtgärder diskuteras som kommer att få effekt i ett annat konjunkturläge. Därför är det lätt att peka på situationen nu och säga att vi borde fatta andra beslut för att påverka dagens situation. Men det är alltså inte den vi påverkar, utan vi påverkar den situation som råder ett eller två år framåt i tiden. Erfarenheterna av socialdemokratisk stabiliseringspolitik på 1980-talet är ju utomordentligt dåliga. Ingvar Carlsson och jag har haft en mängd debatter under årens lopp om stabiliseringspolitiken. Ett mycket allvarligt misstag, som också påtalas av produktivitetsdelegationen, var att man avstod från att strama åt ekonomin 1988, ja, egentligen ännu tidigare. Produktivitetsdelegationen pekar i själva verket ut detta som en av huvudorsakerna till Sveriges eftersläpning. Att Ingvar Carlsson nu skall komma och undervisa om hur stabiliseringspolitik skall bedrivas tycker jag är litet övermaga, med hänsyn till den mycket dåliga ''record'' som han har på det här området. Till sist några ord om skattetrycket. Ja, det är sant att jag inte tror -- och jag tror inte att någon annan heller gör det -- att det finns något direkt samband mellan det totala skatteuttaget och tillväxten. Däremot är det uppenbart att det beträffande vissa enskilda skatter och den ekonomiska utvecklingen finns ett samband. Ingvar Carlsson och jag samt våra partier har tillsammans genomfört en skattereform som syftar just till en omfattande skatteomläggning med bl.a. sänkta marginalskatter. En av utgångspunkterna för genomförandet av den reformen har varit att vi tror att den skall få gynnsamma effekter på den ekonomiska tillväxten. Hur man gör skatteuttaget spelar självfallet en roll för tillväxten. Jag tror att det också är Paul Krugmans bestämda övertygelse.

Fru talman! Ingvar Carlsson har en blygsam framtoning som person. Men när han läser upp tal är det en annan attityd som kommer fram. Socialdemokraterna har regerat det här landet i 53 av 60 år, men hyser inte tillstymmelsen till skuld för det som har hänt under den här perioden, inte ens för de senaste nio åren. Låt mig med anledning av det som Ingvar Carlsson sade alldeles i inledningen av sitt anförande, att alla har fått del av dessa framsteg, tala om rekordlistan över 80 talets fördelningspolitik. Skillnaderna i disponibel inkomst ökade. Särskilt påtagligt ökade inkomsterna i de översta skikten. Då skedde också en betydande omfördelning från yngre till äldre hushåll. Då hade de ekonomiskt sett svagaste grupperna också den svagaste ekonomiska utvecklingen. Då ökade lönespridningen. Då ökade löneskillnaderna mellan kvinnorna och männen, och då bröts trenden mot en jämnare fördelning av förmögenheterna. Detta är fördelningspolitiskt facit av socialdemokratins senaste nio regeringsår. Det återfinns i den fördelningspolitiska bilagan till finansplanen. Det är en fruktansvärd vidräkning med den sortens fördelningspolitik som är dold, dvs. som är en följd av jättedevalveringen i början av 80-talet och de åtgärder som man vidtog därefter, utan att angripa roten till det onda, utan att våga vidta de strukturförändringar i svensk ekonomi som är nödvändiga för att stoppa denna utveckling. Det är i dag som vi har konsekvenserna av den här politiken på ett viktigt område. Det är den ständigt stigande arbetslösheten, som är en katastrof för landet. Vill Ingvar Carlsson påstå att den ökande arbetslöshet som vi har i dag inte har någon som helst grund i den politik som har förts under de tidigare nio åren? I så fall är det en sensation som vi har rätt att få del av i kammaren.

Fru talman! Nej, Olof Johansson, det är inte jag som påstår att vi står för den enda vägen. Det är den nya borgerliga regeringen som säger att det bara finns en väg. Vi har tagit ansvar för 80-talet. Det förekom en del som jag skulle ha velat se annorlunda, bl.a. resultatet av klippekonomin. Vi borde ha tagit skattereformen före avregleringen av kapitalmarknaden. Men det finns också oerhört mycket positivt att redovisa från 80-talet, bl.a. en ungefär 20 procentig reallönestegring. Den låga arbetslösheten jämfört med omvärlden. En lång rad reformer, bl.a. höjningen av barnbidraget från 3 000 till 9 000 kr. Det hade varit 10 000 kr. nu, om vi inte hade fått regeringsskifte. Centern och Olof Johansson argumenterar ofta med värme, styrka och engagemang för en bättre fördelningspolitik. Jag respekterar den delen av centerpartiet och det engagemanget. Jag tror att centern och socialdemokraterna tillsammans har gjort en hel del på den punkten i det förgångna. Men inte heller här får jag det att gå ihop med företrädaren för detta parti. Efter att ha angripit socialdemokraterna från vänster i valrörelsen, vad gör centern? Jo, man sätter sig i en moderatledd regering, som driver en stenhård högerpolitik. Jag ser inte att centern får igenon någonting på fördelningsområdet. Centern viker sig uppenbarligen för moderaterna på punkt efter punkt. Det beklagar jag. Jag hoppas att det kommer andra tider, så att vi får möjligheter att samarbeta över blockgränserna. För det samarbetet har i realiteten avbrutits i dag. Under min tid som statsminister gick det att driva ett samarbete över blockgränserna. Jo, lågkonjunkturen skulle även med en socialdemokratisk rgering ha lett till en ökning av arbetslösheten i Sverige. En ökning hade i själva verket påbörjats före regeringsskiftet. Det tar vi ansvaret för. Det var långt ifrån de tal som vi upplever ute i Europa, men ändå tillräckligt för att vi skulle känna största oro för detta. Det jag nästan med förtvivlan ser, är att den nuvarande regeringen, genom sina åtgärder på byggområdet, medvetet, måste jag säga, ökar arbetslösheten. Det är åtgärder som slår inte bara mot byggnadsarbetare, utan också mot en mycket större sektor. Dessutom anser jag att regeringen inte är tillräckligt djärv när det gäller att utnyttja det utrymme och den kapacitet som finns i dagens ekonomi. Vi har, enligt min mening, visat att vi skulle kunna pressa ned arbetslösheten mot de tre procenten i stället för att låta den fortsätta att gå upp mot de fem procenten. Det är det, fru talman, som jag tycker är så allvarligt.

Fru talman! Ingvar Carlsson påstår att vi i den här regeringen inte har genomfört någonting. Ni har under hösten klagat på att det har gått för fort. Hur skall ni ha det egentligen? Det vi har åstadkommit av vårt valprogram på skatteoch ekonomiområdet är i varje fall följande saker: Sänkt matmoms, om Ingvar Carlsson kommer ihåg den frågan. Sänkt moms på persontransporter. Det var ett gammalt centerförslag. Sänkt moms på den kontraproduktiva turistbelastningen för att få ned kostnaderna. Skatten på skogsvårdsavgifter tas bort. Den är orättvis och är inte längre en avgift. Den har mer och mer blivit en skatt. Borttagande av förmögenhetsskatten på arbetande kapital i mindre företag. De stora företagen har inte haft någon belastning av detta. Detta är rättvisereformer på punkt efter punkt. Låt mig när det gäller byggandet säga att Ingvar Carlsson säkert kommer ihåg att centern var det första partiet som 1987 påpekade de stora risker som landet tog på sig med den begynnande överhettningen i Stockholmsregionen. Vi föreslog åtgärder. Så småningom anslöt ni er till kraven på investeringsavgifter. Men utvecklingen hade gått för långt, och överhettningen var ett faktum. Kostnadsspiralen skenade. Detta har därefter varit en av de främsta inflationsmotorerna i svensk ekonomi. Det är bl.a. detta som vi lider av i dag. Det är en konstlad byggkonjunktur som inte har någon grund i verkligheten. Det är därför som vi i dag ser tomma lokaler överallt i denna region, där det skulle byggas alltmer. Låt mig till sist säga något om energiskatterna. Som Ingvar Carlsson också kommer ihåg gällde ett av förslagen i skattereformen energimomsen. Det överfördes 6 miljarder kronor i energiskattebelastning från företagen till hushållen. Sedan tillsatte socialdemokraterna en utredning med Lennart Hjalmarsson som utredare, som föreslår ytterligare 4 miljarder kronor i sänkta energiskatter. Jag säger precis som det är: Jag har inte hotat att avgå, men jag vägrar att ta ansvar i en regering för en socialdemokratisk politik utan miljöansvar, för i den utredning som ni tillsatte finns inte en tillstymmelse till en miljökonsekvensbeskrivning. Det är en skandal!

Fru talman! Jag skall inte fördjupa mig i Olof Johanssons avgångshot. Jag hörde i går i Ekot att Olof Johansson sade att han minsann inte hade tänkt att avgå. Han sade att hans avsikt bara var att säga att den här frågan, dvs. sänkt energiskatt, är så viktig att någon annan borde sitta vid spakarna. Är det någon mer än jag som inte begriper skillnaden? Den regering som nu sitter, Olof Johansson, har lagt fram förslag till skattesänkningar för höginkomsttagarna, för förmögenhetsägarna. Tidigare har centern bekämpat och kritiserat detta, framför allt när det gäller höginkomsttagarna. Samtidigt föreslår man karensdagar, borttagande av delpensionen, som ju inte är en gårdagens reform utan i hög grad en framtidsreform, och en sexdubbling av egenavgifterna till arbetslöshetskassan. Det innebär ju för en löntagarfamilj 6 000--8 000 kr. per pår, samtidigt som höginkomsttagarna får kraftiga skattesänkningar. Det får jag inte att stämma med vad centern har sagt i skattefrågan tidigare. Däremot vill jag gärna ge centern ett erkännande för matmomssänkningen. Det var centern och vänsterpartiet som drev denna fråga. Vi hade uppfattningen att man i första hand skulle satsa på barnbidraget, och det gjorde vi också. Vi drev upp det från 3 000 kr. till 9 000 kr. Men när valet kom att stå mellan en generell sänkning av momsen med 1,5% och en sänkt matmoms, tyckte vi att det var riktigare att genomföra en generell sänkning. Det var då beslutet kom, Olof Johansson. Vi kan väl vara överens om att det blir en sänkt matmoms. Men de två herrarna längst fram i statsrådsbänken, Carl Bildt och Bengt Westerberg, hyllas nu av sju eller åtta lyxkrogar med ''Tack Bengt'', ''Grattis Carl'' osv., för att de har sänkt momsen på maten och att det skall bli billigare på lyxkrogarna. Lyxkrogar eller inte, det är jag inte intresserad av. Det viktiga är att vi fick en sänkt matmoms. Där gjorde centern och vänsterpatiet en god insats. Socialdemokraterna såg till att det blev genomfört. Jag förstår inte att Carl Bildt och Bengt Westerberg nu kan vara med i en färg-TV-sändning utan att rodna efter denna uppbackning av dessa lyxkrogar. Jag tror inte att ni klarar nästa valrörelse med sådant eldunderstöd. Sedan vill jag ändå säga till Olof Johansson att en viktig orsak till att bostadsbyggandet i nyproduktion säckar ihop, för det är vad som sker, är att man tar bort investeringsbidraget. Det kan rimligen inte centern tycka om. Tvärtemot vad ni lovade i valrörelsen sker nu chockhöjningar av hyrorna, precis som jag förutsade. Det slår hårt mot byggandet och därmed sysselsättningen.

Fru talman! Före valet behövde ingenting göras enligt Ingvar Carlsson. Då hade vändpunkten infunnit sig, ja, den infann sig nästan varje vecka. Nu förstår jag varför. Det var ett sätt att tala om att ekonomin var sämre än vad vi någonsin kunde ana. Därför talades det om vändpunkt. Nu finns det tydligen hur mycket pengar som helst för Ingvar Carlsson. Det är imponerande. Jag kan inte låta bli att litet fundera över avsnittet om skolorna. Rappningen hänger från taket, mögelsvamparna tränger utmed väggarna, fukten dryper, inredningen behöver en rejäl uppfräschning och ventilationen är dålig. Vad är det för ett samhälle som ni har lämnat efter er egentligen? Har det här eländet inträffat helt och hållet efter den 4 oktober, under den period då det talas om den enda vägen? Har inte några mögeleller fuktskador funnits och duschar havererat under den tredje vägens period, kanske den breda vägens period? Jag vill påstå att det inte är tyst från vare sig kds eller regeringen beträffande vården. En kommission med mycket genomlysande direktiv kommer att tillsättas. Regeringen tar sig an ett av vårt lands absolut viktigaste frågekomplex, vårdfrågorna, inför vilka den socialdemokratiska regeringen faktiskt stod handfallen därför att den tredje vägen hade blivit en återvändsgränd.

Fru talman! En komplimang till Alf Svenssons debattkonst. Det kan inte vara lätt att försvara den här regeringen, men Alf Svensson gjorde ett skickligt drag i sin argumentering. Det är alltså så att de allra flesta skolor är bra och i utmärkt skick, men det finns ett antal skolor där underhållet har eftersatts på ett utomordentligt allvarligt sätt. Vi har sett TV-bilder och hört reportage, och vi vet av kommunalpolitiker att det förhåller sig på en del skolor här och var ute i landet på det sätt som jag beskrev. Vi har nu ett utomordentligt tillfälle att rätta till detta. Vi hade avsatt för en tioårsperiod medel för successiva miljöinsatser för att klara av detta. Men ni drar in det anslaget just i denna konjunktursituation. Det är för mig obegripligt, framför allt om man samtidigt basunerar ut att man skall ha Europas bästa skola. Då är det någonting som inte stämmer. Det är faktiskt så, Alf Svensson, att den budget som vi har presenterat är 4 miljarder kronor starkare än den borgerliga budgeten. Vi har underställt den finansdepartementets granskning. Vi har inte fått några anmärkningar på våra siffror. Det är en budget där vi dessutom satsar mer för sysselsättningen. Det är en budget som kommer att leda till en snabbare återhämtning konjunkturmässigt. Tillväxten kommer att bli större. Det är till sist men inte minst en budget med ökad rättvisa. Beträffande vändpunkten: Vi åstadkom den när det gäller inflationen. Vi åstadkom den när det gäller att dra ner kostnaderna. På den punkten är jag orolig för att ni med de åtgärder som slår så hårt mot löntagarna kommer att försvåra en uppföljning av Rehnbergsavtalet. Jag vädjar till regeringen: Tänk igenom de konsekvenser som ligger litet längre fram än ett år. Det kommer en tid efter detta då vi skall ha nya förhandlingar på arbetsmarknaden, förhoppningsvis i en ny förhandlingskonstruktion. Om det upplevs så att det bedrivs en konsekvent orättvis politik, kommer det att bli utomordentligt svårt att fortsätta den framgångsrika politik som vi nu har slagit in på. Till sist vill jag säga att visst är också den internationella konjunkturen mycket djup. Jag förstår regeringens problem på den punkten. Storbritannien har inte kommit i gång så som man hade räknat med. Det är därför som en kraftfullare ekonomisk politik är så önskvärd och nödvändig.

Fru talman! Ingvar Carlsson och jag är säkert överens om att det finns många skolor som är utomordentliga. De som är i miserabelt skick blev det inte precis nu eller under de senaste fyra månaderna. Det var det som jag gärna ville ha sagt. Också jag tror att det går att späda på konsumtionen nu, men det är min övertygelse -- och den må man ha en viss respekt för, även från det stora mäktiga socialdemokratiska partiet -- att vi måste ha det längre perspektivet framför oss. Det saknades ofta under den socialdemokratiska regimens dagar. Jag kan omöjligt tro att den socialdemokratiska budgeten i ett längre perspektiv är den lyckosamma. Det finns åtskilligt mer att ta upp av det som Ingvar Carlsson förde fram. Det låter så väldigt enkelt och bra att säga att man skall fördela 100 milj.kr. till inlandsvägen, för det ger arbeten. Ja visst, men socialdemokraternas agerande när det gäller televerkets taxesättning medförde att många människor blev friställda. Det var en märklig cirkelgång när det gäller att skaffa fram arbeten eller vidmakthålla sysselsättning i t.ex. Norrland.

Fru talman! Den finurliga debattordningen ger mig inte rätt att säga någonting förrän nu, om det är någon som har undrat över tystnaden. Jag har tänkt att inleda med några betraktelser kring politiken och politikernas ansvar. Det som har slagit mig under den senaste tidens politiker och mediapsykos är inte folks reaktioner. Det är inte heller medias reaktioner, för så mycket annat var inte att vänta. Det är ledarnas reaktioner. Jag talar nu om det som brukar kallas den svenska rasismen. Vad är det för sorts ledarskap, där ledarna inte kan medge ett litet fel hos sig själva, i sina egna beslut? Var är självkritiken bakom de moraliserande pekfingrar som lyfts mot det svenska folket, som faktiskt inte har begått några illdåd? Vad finns det för logik i att politiken skulle ha varit rätt, när man samtidigt själv konstaterar att resultatet av politiken är katastrofalt? Med det minsta lilla sunda förnuft kan var och en konstatera att det har varit fel på invandrarpolitiken. Men kan det verkligen konstateras att det har varit fel på det svenska folket? Har folk inte rätt att ifrågasätta sina ledares politik i en demokrati? Har de inte i en demokrati rätt att begära att politiker skall ta upp de frågor som de själva tycker är angelägna och har velat få upp på dagordningen under många år? Det finns någonting som heter att föregå med gott exempel, och exemplets makt är stor. Tänk er om Sveriges politiska ledare samfällt kunde gå ut och säga ungefär så här: ''Den senaste tidens händelser visar att något har gått fel. Alltså måste vi åtgärda detta. Efter att ha lyssnat på era synpunkter och era förslag kommer vi nu att snabbt se över de regler och normer som formulerar invandringspolitik och flyktingmottagning, så att vi alla kan bli överens om en politik som är rättvis och realistisk. Vi -- dvs. politikerna -- lovar alltså att göra vårt bästa. Nu får ni lova att göra ert, både gamla och nya svenskar. Tänk efter, ta det lugnt! Vi lever alla i en demokrati och en rättsstat som vi vill försvara till varje pris.'' Statsministern kunde inte säga så i sitt TV-tal till folket. Talet var bra, men ingen regering har lyssnat på folks oro och synpunkter i dessa frågor hittills. Låt oss hoppas att man gör det nu. Direkt beklämmande blir situationen emellertid när några av självgodhetens överstepräster tar avstånd från sin egen politiks resultat utan att ta avstånd från politiken och samtidigt passar på att lägga ansvaret för alla problem och den tragiska utvecklingen på någon annan -- för säkerhets skull, antydningsvis Ny Demokrati. Ny Demokrati, som alltså har existerat i ett år, varav fyra månader i riksdagen och som hela tiden har yrkat på att man skall ta upp dessa frågor på bordet, öppet behandla dem, ge fakta, inte vara rädd för sanningen, diskutera utan skällsord, i motsats till att sopa alltihop under mattan. Det vi har sagt hela tiden är väl vad Bengt Andersson & Co själva så småningom kommer fram till. Ändå har Andersson och Schori i tal och skrift haft oförskämdheten att insinuera att vettvillingars mord och mordförsök har ett samband med Ny Demokrati. Pierre Schori kommer inte så långt nu för tiden, så han fick göra sitt uttalande i Piteå i stället för på Cuba. Men det lät inte bättre för det. Jag skulle vilja föreslå allihop -- Westerberg, Demokratis partimotion nr 77 om invandringspolitik och flyktingfrågor och tala om vad de anser vara fel i den. Vi ställer gärna upp på en saklig diskussion. Men, mina herrar, vi går inte med på att vi skall bära skulden för den politik ni tillsammans har utformat. Innan vi kommit in i riksdagen sades det att vi skulle förstå mycket bättre när vi varit med en stund, och det gör vi nu. Vi förstår faktiskt varför och hur politikerförakt uppkommer. Det här är inte bättre än vi trodde. Det är värre. Inte en rak puck så långt ögat når. Och ännu värre än att ni skyller på oss är att ni också skyller på och pekar finger mot det svenska folket. Alla gör fel utom ni själva. Det är inte ledarskap. Så en annan sak. Vi lever i en värld. I Ny Demokrati ser vi ett tydligt och intressant samband mellan miljö, omvärld, u-hjälp och sysselsättning. Det enda man behöver göra är att flytta ut i den verklighet som i bokstavlig mening tränger sig på Sverige och vars existens svenska politiker tidigare litet motvilligt erkänt. Så här resonerar vi: Den värsta miljön och det största hjälpbehovet i vårt hörn av jordklotet finns på andra sidan Östersjön. Alltså skall vi satsa på miljön i de baltiska staterna, i Polen, i S:t Petersburgsområdet osv. Miljön är ju global, åtminstone i alla högtidstal. Låt oss därför sätta pengarna där de ger störst effekt. Jag vågar påstå att det finns exempel på att de ger hundra gånger större effekt i Baltikum än i svenska marginalinvesteringar -- för vårt vatten och vår luft också. Hjälp våra grannar att komma i gång! Här kan miljösatsningarna kombineras med satsningar i infrastrukturen. Ge all tänkbar hjälp till självhjälp! Ta emot folk från dessa områden! Skicka arbetare och experter till dem, så att de kommer i gång! Det är brist på livets förnödenheter där borta. Det är alltså inte ett hot om att något skall hända -- det håller på att hända. Vi måste se till så att de inte ger upp. Det är även vår sak att förhindra massutvandring från våra grannländer. Hela Östeuropa behöver i dag byggas upp. Man saknar där byggingenjörer, byggmaskiner och skickliga byggjobbare. Här är just den sortens människor arbetslösa. Det första regeringen behövde göra är att sätta till exportkrediter, att skapa exportkreditgarantier. För om vi lyfter blicken över vassruggen i vår egen lilla ankdamm finns det fantastiska möjligheter -- möjligheter som kan betyda tiotusentals jobb för svenskar, riktiga jobb, inte sysselsättning, och en fantastisk motivation i vetskapen om att man gör något bra, att man hjälper sina grannar att bygga upp en framtid. Det kanske rent av skulle ge oss den vision vi behöver om vår roll i världen, nu när den tidigare rollen som världssamvete på bekväm parkett långt borta från händelserna är slutspelad, vilket publiken säkert är tacksam för. Låt oss samtidigt göra slut på det fatala resonemanget att ju mer pengar man gör av med, desto duktigare är man. Skandalprojekt blir inte bättre av att de är dyrare. En byråkrati blir inte bättre av att den slukar mer pengar. Många tidigare SIDA-anställda har hört av sig till oss, och deras iakttagelser stämmer med våra egna. Flera i vår lilla riksdagsgrupp har nämligen arbetat i u-länder -- som läkare, jobbare, arbetsledare, med totalt ungefär 20 års erfarenhet. Ju mer man vet och hör, desto mer upprörd blir man över att enprocentsmålet görs till något heligt, över att skattebetalarnas pengar skall vräkas i väg på ogenomtänkta projekt till hjälp för politiska system och diktatorer, med påståendet att vi bara hjälper människor. Det är skattebetalarnas pengar som används -- 14 miljarder, minsann. I december höll regeringen på att falla på 1,1 miljard. Är det något som behöver granskas och omprövas så är det uhjälpens inriktning och omfattning och dess metoder. Och för säkerhets skull vill jag säga: Om vi satsar två, tre eller fyra gånger så mycket i Baltikum som regeringen tänkt sig, så tar vi inte pengarna från Afrika. Vi tar dem från skattebetalarna, precis som all hjälp, alla bidrag, politikernas och riksdagsmännens löner osv. kommer från skattebetalarna. Om man ger ett land 700 milj.kr. ett år och året efter ger det 600 milj.kr., har man inte tagit 100 milj.kr. från det landet. Man har givit det landet ytterligare 600 milj.kr. Det tycks vara svårt med både ord och plus och minus ibland. Arbetslösheten i Sverige har nämnts här. Visst går det att göra någonting åt den, men skapa inte sysselsättning. Det har vi sett förut. Landstingen och länsstyrelserna är fulla av byråkrater. Det är inte detta det handlar om. Det handlar om riktiga jobb. Tidigarelägg investeringar i infrastruktur, järnvägar, vägar och flygplatser. Se vad de gör i Europa och vilken hoppfull håg och vilken fantasi det finns där nere. Där talar man om tåg som går med en hastighet av mellan 400 och 500 km/tim. Man talar om motorvägar som skall gå runt hela Östersjön osv. här sitter vi och talar om att kunna bygga ut någon liten snutt och satsa 100 milj.kr. Inom ROT-sektorn, dvs. reparations och ombyggnadssektorn, behöver mycket göras, och sätt fart nu! Det finns en mängd exempel. Det har redan talats om det i debatten. Men se till att det blir konkurrens överallt. Se till att det blir konkurrens inom byggindustrin och byggmaterialindustrin. Rensa också i de fördyrande normerna. Vårt byggande är bland de dyraste i världen, om inte det dyraste. Byggkostnaderna fördyrades med 20 miljarder kronor utöver den allmänna kostnadsfördyringen under de senaste två åren. Grip möjligheterna utomlands, dem som jag redan har nämnt, för svenska byggjobbare! Se över det här med ungdomslöner! Ställ upp för det och ordna det. Det kan ni som är här, med era förbindelser. Förlängd provanställning är en självklarhet. En investeringsoch utvecklingsbank som skapar krediter till bra och nya företag har vi också nämnt. Så över till livet här hemma. Vi lever i en värld, och den är inte lätt nu när vi tvingas se hur den ser ut på nära håll. Då är det desto viktigare att vi gör det bästa av vår egen lilla värld. Ny Demokratis förslag till ett öppnare, billigare och enklare samhälle där folk lättare kan träffas och umgås fnissade och fnös man åt. Det är ju inte politik, hette det. Vi upprepar vårt förslag, och vi tror på vårt recept. Tänk på att t.o.m. den upphetsade diskussionen om främlingsfientlighet kanske skulle förklinga i en sådan miljö! Vårt samhälle behöver bli mjukare, öppnare och billigare. Ensamheten bara ökar och ökar. Hänsyn till andra skapas inte av snåriga bestämmelser, skatt på nöjen, lapplisor, förbud och kontroller i det som borde vara människors privatliv. När det gäller regeringspolitiken i allmänhet kan vi väl säga att socialismen har lämnat avskrädeshögar efter sig. Nu tävlar man om vem som är mest liberal. Det är tydligen folkpartiet. Det låter möjligen bättre än moderata samlingsliberalerna. I höst har vi kunnat lyssna till dessa käcka digitalliberaler och det tal som ljuder ut över landet från regeringens automatiska telefonsvarare. Det finns nog vissa brister, i alla fall låter det så. Inte heller den här regeringen vågar nämligen sig på den egna sfären. Man vågar sig inte på partistöd, presstöd, organisationsstöd, landsting och allsköns verk och myndigheter. Ja, det är klart att man naggar litet odygdigt i kanten för att göra en liten markering, eller vad det heter. Med digital teknik kan man bygga upp ganska goda hjärnor, men det behövs också hjärta i politiken. Det vi kallar hänsyn till andra. Det handlar om att hjälpa dem som har det sämst. Det handlar om att stärka den lille mot den store, människan mot myndigheterna. Det handlar om att snabbt åtgärda direkta orättvisor som uppkommit genom s.k. misstag. Fattigpensionärerna är ett talande exempel på detta. Det handlar om rättvisa i form av exempelvis inkomstprövade barnbidrag. Det handlar egentligen om att tänka efter vem man arbetar åt. Våra uppdragsgivare är en mängd människor som en gång vart tredje år kallas väljare. Det är inte SAF, LO, TCO, Hyresgästföreningen, Konsum eller ICA. Vårt land bebos inte av kollektiv, av hyresgäster, löntagare, arbetsgivare, konsumenter osv. Sverige bebos av människor, av individer. Demokrati är folkstyre, elefanterna får förlåta. Det gör de nog. Eller vad tror fru talman?

Fru talman! Visst är det kaxigt av regeringen att tala om den enda vägen. Det ingår i ''digitalliberalismen''. Jag förstår att en del inte riktigt uppfattar vad detta är. Den består av små bitar som sprutar fram, den ena efter den andra. Men den tidigare regeringen var lika kaxig när den talade om den tredje vägen, som gick rakt in i en öken. Kanske lösningen ligger i den andra vägen, den som ser olika ut i olika väder och i olika tider. Jag vill fråga Lars Werner: Vilken väg är det egentligen som vänstern numera tänker sig när det ligger ruinhögar här och var i spåren? Det skulle glädja mig mycket att få höra det. Nästa fråga är: Vad har Lars Werner för uppfattning om presstödet? Att driva partiorgan, vare sig det är A-press eller Svenska Dagblad, tycks vara mycket besvärligt och mycket dyrt. Anser vänsterpartiet att det är rätt att skattebetalarna skall stå för fiolerna?

Fru talman! Vi har just nu upplevt, vågar jag påstå, något mycket märkligt i riksdagens historia. I en allmänpolitisk debatt har det alltid varit så, att statsministern har redovisat regeringens politik -- motiv, argument, innehåll -- och möjligen mot slutet, de sista minuterna, använt någon tid för att debattera oppositionens förslag. Vi har nu lyssnat på en statsminister som använt 95 % av sin inledning till att kritisera socialdemokraternas politik och praktiskt taget inte haft ett ord att säga om sin egen regerings politik. Detta är kanske det mest förkrossande omdömet om denna regering, som Carl Bildt talar om som den bästa regeringen i Sveriges historia. Jag kommer ändå att i min replik göra ett försök att få något svar från denna regering. Därför frågar jag: Kommer den borgerliga fyrpartiregeringen att fortsätta att sänka skatterna med 10 miljarder kronor per år? Och vad skall ni i så fall ytterligare skära ned på? Ställer de tre övriga partierna upp på detta, Carl Bildt? Bildt frågan: Ni lovar alltså att alla skall få lägre hyror? Ja, absolut, svarade Carl Bildt. Efter det har ni vidtagit åtgärder som kommer att innebära chockartade hyreshöjningar i nyproduktionen. Ändå har Carl Bildt mage att från denna talarstol påstå att det skall bli billigare inflyttningshyror i nyproduktionen. Kan man få en enda representant för byggentreprenörerna -- jag begär inte att det skall vara en företrädare för HSB eller hyresgästerna i övrigt, men för någon av de privata byggentreprenörerna -- att bekräfta vad statsministern har sagt från denna talarstol? Då skall jag bjuda Carl Bildt på en rejäl middag på en av lyxkrogarna. Och jag kan försäkra att jag inte löper någon som helst risk att behöva gå på de krogarna -- det tänker jag inte göra. Kan vi få en kommentar från statsministern om kommunikationsministerns besked om att det skall satsas 8 miljarder mer för investeringar i järnvägar? Är detta korrekt, är det ju ett sensationellt besked. Det är en omläggning av regeringens hela ekonomiska politik. Jag tog upp detta i min inledning. Statsministern har inte ett ord att säga om denna jätteinvestering. Han råskäller på socialdemokraterna i stället. Och hur blir det med de 20 miljarderna i pensionsfonderna, de pengar som pensionärerna och löntagarna vill ha till pensioner? Carl Bildt! Uppträd som statsminister i nästa replik!

Fru talman! Politiken är förunderlig. Den f.d. statsministern uppmanar den nuvarande statsministern att uppträda som statsminister. Folk tycker nog att det vore bättre om de svarade på varandras frågor. Med anledning av det presstöd som ingen vågar tala om kan vi konstatera att partiorganet Svenska Dagbladet går dåligt, att A-pressen går i konkurs och att Arbetet är till salu. Eftersom Ny Demokrati går väsentligt bättre än Svenska Dagbladet överväger vi att lägga ett bud på tidningen Arbetet. Det vore väl trevligt! Så några frågor till statsministern. Stämmer det att skattetrycket hämmar den ekonomiska tillväxten och att skattetrycket måste sänkas för att ge enskilda människor större frihet att själva disponera över sina inkomster? Stämmer det att skatterna måste anpassas till EG? Detta står nämligen i något som heter Ny start för Sverige och som var ganska vanlig läsning för ett tag sedan. Är det väsentligt att sänka arbetsgivaravgifterna för att Sveriges konkurrenskraft skall stärkas och därmed sysselsättningen? Dess värre måste den frågan ställas -- det får väl ske senare i debatten -- även till vice statsministern, eftersom statsministern och hans vice tycks ha olika uppfattningar i denna ytterst fundamentala fråga. Avser regeringen att sänka energiskatten? Den energiförädlande industrin i Sverige är i dag till stor del internationell. Det är inte en inhemsk svensk industri, utan den är internationell, och den kan mycket lätt flytta utomlands. Självplågeri av typen Europas högsta energiskatt kan äventyra tiotusentals jobb. Hur klarar regeringen av det? Jag ställer frågan till statsministern, även om den kanske skulle ställas till någon i hans fyrklöver. Hur kommer regeringen att göra det lättare för ungdomar att få arbeten? Kommer regeringen att med sina kontakter jobba fram ett system med ungdomslöner, förlängd provanställningstid, som då inte bara gäller ungdomar, m.m.? Ny Demokrati hävdade under valrörelsen att det svenska skattetrycket på sex år skulle kunna sänkas från 57 till 47 % av BNP. Detta påstående har dragits 45 000 gånger av media, som inte så gärna vill lyssna. Jag vill därför fråga: Vore det orealistiskt, herr statsminister? Är det inte i själva verket nödvändigt att genomföra detta om vi skall in i ett Europa där skattetrycket ligger på 40 %?

Herr talman! Ölbackarna fick folk att förstå, vilket kanske inte den här debatten får i sin helhet. Turistmomsen är precis lika dum som världens högsta energibeskattning. Det är nämligen också ett självplågeri. Jag ställer nu två frågor till Carl Bildt. Fråga nr 1: Finns det anledning, anser statsministern, att ompröva u-hjälpen med tanke på det som har hänt under många år? Fråga nr 2: Tänker statsministern låta regeringens experter objektivt analysera Ny Demokratis förslag till en investerings och utvecklingsbank baserad på en del av löntagarfondernas tillgångar, så som Carl Bildt ställde i utsikt när hans prestige hängde på ett barnbidrag? Kloka människor inom bank och industrivärlden anser att förslaget är mycket intressant, eftersom effekten av bankkrisen mildras, småföretagen får kredit, nya företag startas, utvecklingsprojekt finansieras, osv. Man kan rent av vid horisonten skönja ett drag under galoscherna. Är det så svårt att se till sak? Måste man se till person? I så fall kan Carl Bildt få förslaget av oss. Vi kan ta avstånd från det, bara ni får skägget ur brevlådan. Det här handlar nämligen om vad som är bra för Sverige, inte för Carl Bildt, inte för Ingvar Carlsson och inte för mig.

Herr talman! Ingvar Carlsson citerade ur ett anförande där jag använde en inte helt ovanlig teknik, nämligen att spela upp en dialog, där jag ställde ett antal retoriska frågor och försökte referera de frågorna. Det finns många som säger att vi skall sänka skatterna och dra ner mycket på den sociala välfärden, och då försöker man konkretisera detta och frågar: Vad är det ni vill dra ner på? Är det barnbidragen, är det sjukförsäkringen, eller vad är det? Då får man ofta till svar: Nej, inte just det, något annat. Det var det jag ville illustrera. Det var för övrigt ingen i publiken som missförstod detta på något sätt, utan alla begrep precis vad det var fråga om. Jag har också skickat ut anförandet till massmedia, som inte heller har missförstått det. Det krävs nog att man läser det som fan läser Bibeln för att missförstå det. Jag såg att Birgitta Dahl hade läst det på samma sätt som Ingvar Carlsson gjorde och skickat ut det över TT för säkerhets skull. Jag hoppas att hon skickade ut resten av anförandet också. Det jag säger i mitt anförande är ju sant, dvs. att vad man än pekar på så möts man av reaktionen: ''Det går inte.'' Eftersom vi är övertygade om att det är nödvändigt att ta ner de offentliga utgifterna tvingas vi fatta en del sådana här beslut, men vi möter naturligtvis motstånd. Säger vi ''karensdagar'', rusar socialdemokrater och andra ut och säger: ''Det skall vi inte ha.'' Annorlunda lät det, när vi på våren 1990 talade om åtstramning i svensk ekonomi -- då var Ingvar Carlsson mer öppen för tanken på karensdagar -- men nu har han ju blivit oppositionspolitiker. Räntesubventionerna är ett annat exempel. Det är uppenbart att vi måste skära ner räntesubventionerna till bostäder, men vi kommer att möta ett starkt motstånd. Många människor kommer att ställa sig upp och säga att det inte går att göra på det här sättet. När Ingvar Carlsson och jag nu ändå fick en dialog i detta skede, vill jag också passa på att säga att det påstående som han tidigare gjorde, om att de skattehöjningar som socialdemokraterna vill genomföra skulle vara i linje med den skattereform som vi hade kommit överens om, inte är sant. Det kan finnas en eller annan liten skattehöjning som har med skattereformen att göra, men den stora mängden har det inte. Där finns bl.a. en stor skattehöjning som direkt strider mot vad Ingvar Carlsson och jag kom överens om, nämligen urholkningen av reallöneskyddet, som ger 1,5 miljarder kronor. I övrigt handlar det framför allt om att skärpa förmögenhetsskatten, att införa sociala avgifter på vinstandelar och andra saker som vi ingalunda har kommit överens om tidigare. Av de 8 miljarderna är det alltså minst 7 miljarder som inte har ett dugg med skattereformen att göra. Det som Ingvar Carlsson tidigare sade på den punkten var inte korrekt. Jag vill också, för att fortsätta vår dialog från tidigare, understryka att de löften som vi i folkpartiet liberalerna och jag personligen har givit de handikappade kommer att uppfyllas. Jag hälsar Ingvar Carlsson välkommen på vagnen, äntligen.